Herr talman! Jag konstaterar att jordbruksministern varken lyssnar eller läser rätt. När det gäller vilken praxis som skall tillämpas slår vi fast att vad som är av vikt för den prövning som skall ske innan vi definitivt har lagt fast normen, är den praxis som tillämpades före 1981 års riksdagsbeslut. Denna inställning överensstämmer med den som vi hade i fjol. Vi hänvisar alltså nu till samma praxis som vi hänvisade till då. Jag har vidare redan uttryckt min glädje över att jordbruksministern i så avsevärd grad har bättrat sig i förhållande till i fjol.

Det borde vara en styrka, herr jordbruksminister, att argumentera på det sättet inför konferensen. Redovisa gärna regeringens förslag och tala om att vi upplever det som ett minimikrav ur miljösynpunkt när det gäller att totalt reducera utsläppen. Det borde vara ett mycket gott besked om var den svenska riksdagen står i denna fråga. Jag vill alltså slå fast att jordbruksministern när han i senare delen av sitt anförande försökte bunta ihop oss med moderaterna gjorde sig skyldig till en stor björntjänst åt de intressen som jag trodde att vi gemensamt försöker 131 tjäna, även om vi har litet delade meningar om när normerna skall fastställas. Men påstå nu inte, herr jordbruksminister, att vår ambitionsnivå när det gäller total reducering av svavelutsläppen kommer att besvära jordbruksministern inför konferensen! Den ambitionsnivån kommer att vara ett stöd för den inställning som jag utgår från att jordbruksministern kommer att redovisa vid konferensen.
Herr talman! När det gäller föredömets makt vill jag säga att jordbruksministern och moderata samlingspartiet tydligen inte följer riktigt samma linje. Jordbruksministern sammanfattade vår inställning ungefär så, att när man i utlandet sänker utsläppsgränsen skall vi i Sverige följa efter, då men inte förr. En sådan moral kunde jordbruksministern inte vara med på. Jag sade inte precis så, och om jag uttryckte mig otydligt skall jag be att få förtydliga vår inställning. Inte heller vi har den uppfattning som jordbruksministern angav. Jag påpekade att vi internationellt sett ligger mycket väl framme och att mitt parti därför inte kunnat finna att vi för det goda föredömets skull ensidigt skulle behöva ta på oss nya utgifter, utan motprestationer från de andra länderna.Det är en liten nyansskillnad mellan den sammanfattning som jordbruksministern gjorde och den uppfattning som jag framförde. Sedan sade jag också ifrån att det inte får råda något som helst tvivel om vår vilja att hjälpa till och med all kraft driva de här förhandlingarna. Jag sade också att man bör göra klart för utlandet att den dag som utlandet sänker följer vi efter.

Herr talman! Jag beklagar, Svante Lundkvist, att ni inte orkade ända fram i den här frågan utan stannade på halva vägen. Jag tror att Svante Lundkvist gärna skulle ha gått regeringen till mötes när det gäller den här propositionen och därmed nått ända fram. Vi bägge kan nog vara ganska överens på den här punkten, men av någon för mig okänd anledning har det socialdemokratiska partiet valt att stanna på halva vägen. Man godkänner inte regeringens normer i det här fallet. Man gömmer sig bakom sådana saker som att vi inte har tillräckligt underlag för att nu ta ställning till frågan om reningskrav vid koleldning. Det är mycket svårt för mig att förstå vilket underlag som saknas i dag, men som skulle finnas om något år och som då skulle göra det så mycket lättare att ta ställning. Efter riksdagsbeslutet för ett år sedan gav regeringen naturvårdsverket i uppdrag att redovisa alternativa förslag till miljökrav vid eldning med fossila bränslen. Samtidigt fick vattenfallsverket i uppdrag att redovisa de resultat som i december 1981 förelåg från Kol-Hälsa-Miljö-projektet. Det har således funnits ett omfattande och allsidigt underlag för beslutet. Vad menar man då med att resultatet av pågående utredningsarbete skall avvaktas? Det utredningsarbetet avser slutredovisningen från Kol-Hälsa Miljö-projektet. Jag tvivlar starkt på att det återstående arbetet inom det projektet på ett avgörande sätt kommer att förändra den redovisning som vi redan har fått. Styrelsen för projektet är som bekant starkt dominerad av energiproduktionsintressen, och man har redan tagit ställning mot en skärpning av svavelreningskravet. Det är ytterligare ett förslag med samma inriktning, vilket enligt socialdemokraternas mening skall utgöra underlag för kommande ställningstaganden av regering och riksdag. Förslaget om reningsgrad som regeringen nu har lagt fram och som behandlas här i dag har utformats med miljöpolitiska utgångspunkter mot bakgrund av den allvarliga försurningssituationen. Är det i första hand som en energipolitisk fråga socialdemokraterna vill behandla reningskraven, där utgångspunkten är vattenfallsverkets och andra energiproducenters bedömning av vilka miljökrav de är beredda att acceptera? Jag kan inte fatta diskussionen på annat sätt, eftersom ni hela tiden hänvisar till att det är den här delen av utredningsarbetet som inte är färdig. Svante Lundkvist hänvisar — och har gjort det nu under flera år — till naturvårdsverkets förslag till miljökrav för koleldade anläggningar. Jag vill använda det här tillfället för att upplysa kammarens ledamöter om att naturvårdsverkets förslag inte existerade förrän jag förra sommaren gav naturvårdsverket i uppdrag att komma med miljökrav på fossileldade anläggningar. Dessförinnan hade naturvårdsverket fört fram vissa krav i olika miljöskyddsärenden. Men något sammanhållet förslag hade man inte fört fram till regeringen. Det har alltså varit fel att i det här sammanhanget hänvisa till naturvårdsverkets förslag. Men när det gäller den här propositionen är det riktigt att det finns ett sådant förslag. I fjol fanns det emellertid inte något förslag. Jag är naturligtvis otroligt tacksam för att ni har minst regeringens ambitionsnivå. Men varför då inte rösta för regeringens proposition? Det går inte att hänvisa till någon praxis före 1981, som Svante Lundkvist gjorde. Det finns ingen sådan praxis. Det fanns tre ärenden. Det fanns två beslut i fråga om Södertäljeanläggningen, och det fanns ett regeringsbeslut i fråga om Västeråsärendet. Utifrån dem bildar man ingen sådan praxis.

Herr talman! Får jag fästa jordbruksministerns uppmärksamhet på att det faktiskt inte är det socialdemokratiska partiet som har föreslagit sammansättningen när det gäller projektet Kol-Hälsa-Miljö. Det är regeringen som har tillsatt utredningen. Vi skulle aldrig nöja oss med att bara vända oss till utredningen och fråga vad den tycker. Jag har hela tiden sagt: Har regeringen tillsatt en utredning, så skall det väl vara någon mening med den. Men vi vill se utredningsresultatet remissbehandlat innan vi gör någon bedömning. Regeringen har gjort en bedömning, innan utredningen är färdig och innan den har remissbehand lats, och tillåtit sig att på basis av den bedömningen kompromissa med den linje som naturvårdsverket har förordat samt hamnat på en linje som ligger dubbelt så högt som naturvårdsverkets. Det tycker vi är att ha ett mycket dåligt underlag för sin ståndpunkt. Det är alltså att höfta på ett underlag som enligt vår mening inte är bra. Jordbruksministern säger i det sammanhanget att vi nådde inte ända fram, därför att vi inte ville vara med om att i nuläget spika de här normerna. Vi har redovisat att vi vill fortsätta med den praxis som är mera skärpt och som ligger närmare naturvårdsverkets linje. Då har vi väl nått väl så långt som regeringen har nått med sin kompromiss? Vad vi vill se är alltså en ordentlig hantering av de här frågorna.

Herr talman! Det är riktigt, Svante Lundkvist, att det var regeringen som gav vattenfallsverket i uppdrag att göra en utredning — jag syftar på projektet Kol-Hälsa-Miljö. Men jag konstaterar till min förvåning att Svante Lundkvist ur miljösynpunkt tror på utredningen mer än vad jag gör. Det måste vara den enda anledningen till att Svante Lundkvist vill invänta utredningen i dess helhet innan han på sitt partis vägnar föreslår normer för utsläppsbegränsningen. Det måste ju vara så. Jag måste säga att jag är både bekymrad och ledsen över att socialdemokraterna nu alltmer börjar sväva på målet i miljöfrågorna. Jag kan inte fatta saken på annat sätt. Det här är så viktiga framtidsfrågor — inte minst försurningsfrågan — att vi minsann hade behövt stötta varandra. Jag upplever inte det som ett stöd, när ni hela tiden säger att ni vill vänta på någonting som vi redan vet vad det innebär, när ni inte redan nu vill fastlägga normerna. Jag skulle ha förstått er, om ni i riksdagen i dag hade sagt att regeringens utsläppsnormer är för generösa och att vi i stället bör välja naturvårdsverkets. Det skulle jag ha haft förståelse och respekt för. Men nu är er ambition att ni skall vara minst lika duktiga som regeringen — det är vad ni har sagt. Det är egentligen en ganska fantastisk målsättning för det parti som under 1960-talet och i början av 1970-talet ändå vågade ta tag i dessa frågor och föreslå åtgärder för en bättre miljö. Men nu har det uppenbarats att ni inte diskuterar på det sättet. Jag är personligen ledsen över att Svante Lundkvist i tidskriften Aktuellt i politiken hade mage att tala om fem förlorade år i försurningsfrågan sedan år 1976, när ni i dag i kammaren redovisar denna attityd. Det kan naturligtvis vara så, att ni är splittrade i denna fråga och att den motion som ni väckte var en kompromissprodukt för att i någon mån rädda ansiktet. Svante Lundkvist vill nog, för han förstår hur allvarligt problemet Nr 152 är, men han får inte. Därmed har ni satt er i den situation som ni nu befinner Tisdagen den er i. Det vänligaste jag kan säga är att vi nu kan konstatera hur den 18 maj 1982 socialdemokratiska miljöfernissan börjar krackelera.

Herr talman! I motionen 1981/82:680, avlämnad under den allmänna motionstiden, har jag tillsammans med ett antal medmotionärer yrkat ”att riksdagen hos regeringen begär en plan för kalkningsverksamhet av sjöar och vattendrag och hur försurningen på längre sikt skall kunna minskas i sådan utsträckning att inga skador uppstår på mark och vatten”. Vi har gjort det därför att vi befarar att Sverige kan stå inför en försurningskatastrof, om inget radikalt händer snabbt. Sjöar, mark och grundvatten blir ständigt surare. Problemet är stort på många håll i landet. Dalarna är ett av de län som är hårt drabbat. Ett av de värst drabbade områdena är västra Dalarna, där situationen är akut. Under juli-augusti 1980, den ”bästa” årstiden, hade många sjöar ett pH-värde under 5,0, och ytterligare ett stort antal sjöar hade pH-värden på mellan 5,0 och 5,9. Även i Dalarna i övrigt låg, med mycket få undantag, värdena under 7,0, vilket alltså är idealvärdet. Under den ”sämsta” årstiden, april-maj 1980, låg pH-värdena för så gott som hela västra Kopparbergs län under 5,0, och nästan hela övriga länet hade pH-värden mellan 5,0 och 5,9. Ser man på alkaliniteten finner man att situationen är om möjligt än värre. Alkalinitet är alltså måttet på sjöarnas och vattendragens motståndskraft och mäts ofta i molekvivalent per liter. Under den ”bästa” årstiden var alkaliniteten i de västra delarna av Dalarna 0-0,05 mekv l. Vid så låga pH-värden och så dålig motståndskraft som här angivits är försurningen långt framskriden, och åtgärder måste snabbt vidtas. Jag skulle vilja påstå att åtgärder omedelbart måste vidtas för att de värst drabbade sjöarna inte skall vara förstörda för all framtid. Det rör sig om praktiskt taget alla sjöar i den västra länsdelen. Redan i dag är situationen på vissa ställen så allvarlig att vissa fiskar inte kan fortplanta sig därför att ynglet dör. Får försurningen fortsätta finns det risk för att all fisk dör i dessa områden. Även om det i många av dessa sjöar och sjösystem finns ytterst litet ädelfisk anser jag att det ändock måste till rejäla kalkningsprojekt. Det vore enligt min bestämda mening fel om man bara skulle få kalka områden med ädelfisk. Rejäla kalkningsplaner måste få genomföras, oavsett fiskbeståndet, i områden där lokala fiskevårdande organ är beredda att satsa på åtgärder för att förbättra vattnets pH-värde. Är vi inte beredda att satsa på kraftåtgärder för att komma till rätta med försurningen är jag rädd för att allvarliga skador kan uppstå även på andra 135 områden, t.ex. inom skogsbruket, och i förlängningen kan det t.o.m. drabba turismen. Vi måste vidta åtgärder nu, så att inte oreparabla skador uppstår, skador som vi kan bli hårt kritiserade för av kommande generationer. Jag hoppas att man till barnbarn kan visa på bra fiskevatten och inte bara berätta att här kunde jag fiska, det var ett bra fiskevatten, men under 1980-talet försvann fisken efter hand på grund av försurningen. Det kan också bli så allvarligt att skogen och grundvattnet drabbas. Flera remissinstanser ställer sig positiva till försöksverksamhet avseende mark och grundvatten. Jag anser att det är mycket angeläget att man satsar rejält för att få större kunskaper om försurningsprocessen i mark och grundvatten. Med hänsyn till den allvarliga situation som råder i Västerdalarna skulle jag kunna tänka mig att man på frivillig väg skapar ett försöksområde där, som samhället ställer pengar till förfogande för. Trots att det råder oklarhet om skogens reaktion vid kalkning tycker jag att man ändock måste göra försök också i samarbete med intresserade markägare. Herr talman! Jag har för dagen inget annat yrkande än om bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! I debatten kring ett mycket viktigt regeringsförslag och ett likaså mycket viktigt betänkande från jordbruksutskottet vill jag här betyga folkpartiets intresse och heta vilja att vara med i kampen mot miljöförstöringen, särskilt försurningsproblemen. Vi har detta klart uttalat också i vårt nya partiprogram. Vi vill medverka i de politiska besluten på detta område här i riksdagen och också i det praktiska genomförandet ute i kommuner och landsting. Försurningen av mark och vatten har flera orsaker. Den viktigaste orsaken till försurningens ökade utbredning under senare år är utan tvivel de ökade utsläppen av svavelogh kväveoxider till atmosfären i Sverige och i övriga europeiska länder. Användningen av vissa gödselmedel inom jordbruket och ändrade metoder inom skogsbruket bidrar även till försurningen lokalt. Samma gäller bilavgaser och industriutsläpp. Utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider orsakar att den biologiska aktiviteten i sjöar och vattendrag skadas eller försvinner. Försurningen är ju ett kemiskt förlopp. Sjöar och vattendrag har varierande s.k. pH-värden beroende på den omgivande miljön. Den kemiska sammansättningen i vattnet ger en viss alkalinitet. När försurande ämnen såsom svavelutsläpp kommer ner i vattnet, bryts de ner av de alkaliska ämnena. Då minskar alkaliniteten, som är vattnets buffertförmåga, dvs. förmågan att stå emot försurningen. När så buffertförmågan är borta, tar försurningen fart. pH-värdet i vattnet sjunker, och livet i vattnet hotas. Det blir för litet syre i vattnet i förhållande till vätekoncentrationen. Kalkningen av sjön kan inte återställa alkaliniteten, utan bara hjälpa sjön att stå emot försurningen en tid. Sjön lever på konstgjord andning, kan man säga. Det enda sättet att definitivt få stopp på försurningen är att få bukt med utsläppen. Men helt klart måste vi under tiden fortsätta kalkningsverksamheten. Regeringens förslag om en treårsperiod med möjligheter till statsbidrag på sammanlagt uppemot 190 milj.kr. och en högre procentsats än f.n. är ett uttryck för hur viktig denna fråga är ur regeringens och hela landets synpunkt. Riktlinjerna för det långsiktiga handlandet för att om möjligt komma till rätta med försurningsproblemen måste dock ta sikte på minskade svavelutsläpp genom bl.a. strängare normer undan för undan och en förbättrad teknik. Jordbruksminister Anders Dahlgren framhåller i regeringens proposition vikten av ökad forskning och en bättre samordning vid beslut om åtgärder inom departement, myndigheter och på andra håll i samhället. Jag instämmer livligt i detta synsätt. Genom ökad forskning och bättre samordning bör det bli lättare att anpassa beslut inom olika samhällssektorer till en övergripande syn på hur försurningsproblemet skall bemötas. Intresset för den totala livsmiljön är i växande, och det är inte att undra över. Larmrapporter duggar tätt. Det är då angeläget att regering och riksdag går in med ökad information och opinionsbildande verksamhet. Jag tror att också kommuner, statliga myndigheter, näringslivet och folkrörelseorganisationerna har viktiga uppgifter i detta opinionsbildande arbete. I min hemkommun Ydre i södra Östergötland driver vuxenskolan studiecirklar i ämnet, vilket gör att folk blir medvetna om de här problemen och också redo att satsa ekonomiskt för att motverka den förstörelse som försurningen medför. Vår länsstyrelse liksom troligtvis också andra länsstyrelser utför fortlöpande kontroller i en hel del sjöar och avger rapporter som befolkningen tar del av. Som nation och som folk behöver vi förberedas på att det kommer att kosta mycket att återställa förstörda naturresurser och att samtidigt satsa på förebyggande åtgärder. Jag tycker att det är påtagligt att det i stort sett råder enighet här i riksdagen när det gäller dessa frågor, i varje fall när det gäller kartläggningen av problemen. Jag tror också att vi är i stort sett eniga om att satsa för att komma till rätta med problemen och att söka förebygga dem. Det bådar gott för det framtida arbetet mot försurningsproblemen i vårt land och i övriga länder i världen.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
Herr talman! I motion 1981/82:1034 har vi försökt framhålla vikten av att tillföra mineralämnen och spårelement vid restaurering av sura sjöar och vattentäkter. Vi menar därmed att — litet enkelt uttryckt — ”det är inte bara att kalka” så att vattnets naturliga tillstånd blir återställt. Enbart kalkning är inte till fyllest, därför att livsvillkoren för det underbara medium som vattnet är inte enbart är beroende av det rådande pH-värdet. Jag ber att här i kammaren få särskilt framhålla detta faktum, därför att vikten av att tillföra naturliga mineraloch spårämnen är så ytterst sällan beaktad. I anföranden, i debatter, i skrift och i praktisk handling nämner man endast ren kalk för att neutralisera överskottet av syra. Jordbruksutskottet förutsätter att frågan om tillförsel av mineraloch spårämnen inryms i de åtgärder mot försurning som pågår eller planeras. Det tycks i så fall endast vara i ytterst perifera och enstaka fall. Om verklig förståelse för vattnets egenskaper förelåg hos ett större antal s.k. vattenspecialister, skulle troligen också restaureringsarbetet ges en annan inriktning. Om åtminstone en liten del av de flera tiotals miljoner kronor som skall satsas på vanlig kalkning skulle avsättas för jämförande försök med t.ex. naturlig algkalk, skulle man antagligen mycket snart kunna konstatera den viktiga och nödvändiga regenereringseffekt som närvaron av mineraloch spårämnen åstadkommer i vattentäkter. Fiskeristyrelsen har i en rapport visat att vid algkalkning erhålls en förbättrad fiskproduktion och en högre alkalinitet i jämförelse med vanlig kalk. Härigenom har — även i vårt land — visats att de viktiga biologiska länkarna aktiveras snabbare och ekologiskt riktigare, om kalken innehåller en balanserad mineraloch spårämneskomposition. Algkalk är ett naturämne som utvinns från korallbankar — bl.a. i havet utanför Frankrikes kust. Om det kunde importeras som råvara och därefter slutbehandlas i vårt land borde kostnaden kunna göras godtagbar med hänsyn till dess högre restaurerande effekt. Möjligen kan man så småningom också i haven runt våra kuster upptäcka och utvinna några lämpliga naturprodukter mot sura insjövatten. Men det viktiga är alltså att man inte enbart kalkar. Mineraloch spårämnesbalansen måste också återställas. Dricksvatten är inte bara en kemisk substans som representeras av formeln H,O. Dricksvatten är klassat som livsmedel och bör därför ges en avsevärt höjd kvalitetsstatus. Att erbjuda ett rent och näringsriktigt dricksvatten är att erbjuda friskvård till befolkningen. Vatten har en naturlig förmåga att regenerera sig självt, om gynnsamma betingelser förefinns. Vattnet har i sitt naturliga tillstånd egna biologiska filter, som eftersträvar att upprätthålla ett optimalt gynnsamt tillstånd hos vattnet. De pilotstudier av algkalk som regenereringsmedel som har utförts visar att det är just de biologiska filtren som återhämtar sig snabbare med algkalk än vid vanlig kalkning. Det är därför angeläget att mineraloch spårämnesberikade kalkningsprojekt utvecklas och uppföljs. För att säkerställa sådan försöksverksamhet vill jag från denna talarstol föreslå att viss del av redan föreslagna penningmedel för kalkning omdisponeras till försöksverksamhet kring mineraloch spårämnesbalans vid restaurering av försurade sjöar och vattentäkter. Det torde då vara nödvändigt att använda både kalk och algkalk för att kunna täcka så stora områden som möjligt. En viss mängd algkalk skulle få svara för den nödvändiga spårämnesbalansen, medan kalken svarar för syraneutralisationen i vattentäkten. Herr talman! Jag har inte något yrkande utöver utskottets. Men jag ville med det anförda erinra om att vattenrestaurering — ”det är inte bara att kalka”.

Herr talman! Jordbruksutskottet delar jordbruksministerns mening att vårt nuvarande returglassystem är det förpackningssystem som är bäst från miljö-, resursoch energisynpunkt. Liksom jordbruksministern anser utskottet att det också på lång sikt bör finnas tillgång till ett returglassystem på den svenska dryckesförpackningsmarknaden. Vidare erinrar utskottet om vissa principer för varuproduktion och avfallshantering, som riksdagen lade fast i samband med behandlingen av propositionen om återvinning och omhändertagande av avfall. Där anfördes att ansvaret för att det avfall som uppkommer vid produktionen kan tas om hand på ett från miljöoch resurssynpunkt riktigt sätt i första hand måste åvila producenten. Innan produktionen av en vara påbörjas bör det vara känt hur det avfall som är en följd av själva varan omhändertas sedan den använts. Utskottet underströk också under 1979/80 års riksmöte, i samband med behandling av motioner om dryckesförpackningar av aluminium, att hushållning och återanvändning bör vara grundläggande vid utnyttjandet av naturresurser och för inriktningen av varuproduktionen. En övergång till returflaskor eller annan returförpackning för öl och läskedrycker skulle enligt utskottets mening innebära energivinster, minskad råvaruåtgång och minskad nedskräpning. Det måste väl vara en ödets ironi att denna skrivning återfinns i det betänkande som behandlar aluminiumburken — denna förpackning är ju den verkliga gökungen i detta sammanhang. Vi har dragit den slutsatsen att man redan nu måste ta ställning till aluminiumburkens vara eller inte vara. Det går inte, enligt vår mening, att säga som utskottet gör, att man skall pröva sig fram och om inte nu föreslagna åtgärder räcker bör andra åtgärder övervägas. Hur aluminiumburken i praktiken blev införd på den svenska marknaden, är också historien om vem som bestämmer i Sverige och hur. Nu bör detta efter allt som förekommit vara väl känt. Jag skall därför inte gå in på detta nu utan ange några skäl till att vi anser att avgörandet om aluminiumburken måste komma till stånd nu. Vi vet att tillverkningen av aluminium är mycket energikrävande. Det är världens mest energikrävande material. En mycket stor del av burkarna kommer att bli skräp och hamna i naturen. Det kommer alltså att handla om naturförstöring och nedskräpning. Till skillnad från mycket annat avfall är burken oförstörbar — aluminium rostar inte. Detta har säkert vägt tungt när t.ex. kommunerna har gett sina synpunkter — det är ju de som till sist kommer att bli ansvariga för att ta hand om den nedskräpning som blir följden av att burken används. Enligt vad man kan bedöma är de flesta kommuner som uttalat sig i ärendet mycket negativa till användandet av burken. Det ger ju heller inte några stora förhoppningar om en godtagbar återsamling, om man ser till resultatet av det försöksprojekt som genomförts i Varberg. Nu är det inte bara kommunerna som är avvisande till produktion och användning av aluminiumburken. På fackligt håll befarar man stora problem när det gäller både sysselsättningen och strukturen på bryggerinäringen. En utredning som gjorts på fackligt initiativ har kommit fram till att tre av fyra bryggerianställda mister sina jobb om den omstridda aluminiumburken tillåts. Livsmedelsarbetareförbundets förbundssekreterare säger bl.a.: ”Svensk bryggeriindustri gräver sin egen grav om man går in för aluminiumburken.” I vad mån det skulle bli sådana konsekvenser som man från fackligt håll befarar är naturligtvis svårt att bedöma, men någon grund för farhågorna måste det väl ändå finnas. Nu verkar de farhågorna ganska snart besannas. 175 anställda vid Hammars glasbruk hotas nu av att mista sina jobb. Resultatet för framtiden blir kanske, på grund av branschens starka fixering till burken, att det räcker med två tre bryggerier i hela landet. Det stämmer f. ö. med de tankegångar som förts fram från arbetsgivarhåll. Vi anser att jordbruksministern gör ett riktigt konstaterande när han framhåller att vårt nuvarande returglassystem är det bästa och att returglaset är det billigaste för konsumenterna. Då borde också detta vara den utgångspunkt, från vilken man vidtar de åtgärder som är nödvändiga. Nog är det väl ändå anmärkningsvärt vilket system man tvingas inrätta, och det enbart för en enda förpackning. Man uppskattar behovet av mottagningsapparater, alltså s.k. pantmaskiner, till mellan 20000 och 30 000. Dessutom skall en statlig medverkan med 50 milj.kr. till för att finansiera investeringar och rörelsekapital i det nya pantbolaget. Detta kommer vi självfallet att gå emot. Det är alltså tänkt att man skall införa ett helt nytt återsamlingssystem enbart för aluminiumburkar. Men hur kommer det att gå för returflaskan under den tid man skall prova detta system? Nu sägs i regeringsförslaget att enåtervinning till minst 75 96 utgör en förutsättning för att aluminiumburken skall accepteras från samhällets sida. För det första: Denna återvinningsgrad betyder att en hel del burkar ändå blir kvar på allehanda ställen. För det andra: Vad skall göras om de uppställda målen inte uppnås? Det här återsamlingsmålet har man tre år på sig att uppfylla. För det tredje: Vad händer under tiden med returflaskan? Nu tycks jordbruksministern förlita sig på att bryggerierna skall utveckla ett bättre returglassystem. Vilka garantier har jordbruksministern för att så blir fallet? Det sägs också att denna fråga är så betydelsefull att förslag bör lämnas om hur övergången till ett nytt returglassystem kan påskyndas. Är jordbruksministern säker på att det finns några returglas kvar den dagen? Från vårt parti är vi helt på det klara med att det sätt på vilket produktionen av aluminiumburken har tillkommit har skapat en komplicerad situation. En fabrik med flera hundra personer är en realitet som man inte kan bortse från. Men vi är också medvetna om att ett beslut nu, med de konsekvenser som detta kan få, kommer att blir avgörande för mycket lång tid framöver. Vi anser därför att beslutet bör bli ett förbud mot aluminiumburken men med en omställningsperiod för att skapa annan produktion. Att vi förordar en omställningsperiod betingas helt av omtanken om de anställda. Herr talman! I anledning av vad jag nu har anfört vill jag yrka bifall till motion 2206, som behandlas i jordbruksutskottets betänkande, samt till motion 1095, som behandlas i skatteutskottets betänkande. Jag vill samtidigt yrka avslag på skatteutskottets hemställan under punkt 1.

Herr talman! Frågan om aluminiumburkarnas vara eller inte vara har varit aktuelli flera år, och det har varit svårt att hitta framkomliga vägar för att lösa problemen med aluminiumburkarna som dryckesförpackning. Det är ingen tvekan om att aluminiumburken, om den används på ett felaktigt sätt, är en energislukande förpackning och från den synpunkten inte acceptabel. Den kan också utgöra ett miljöproblem. Det är från den synpunkten som regeringen har tagit itu med frågan. Regeringen har bearbetat både bryggerinäringen och det företag som gör burkarna för att få till stånd ett avtal som är acceptabelt för samhället. Det avtalet har man lyckats åstadkomma, och det har förelagts riksdagen. I avtalet förutsätts att återvinningsgraden blir minst 75 96. Företaget förbinder sig också att starta ett återvinningsbolag. Vidare förbinder sig näringslivets parter att bygga upp ett pantsystem som stimulerar återvinningen. I annat fall får andra åtgärder vidtas. I dag säljs ungefär 60 96 av öl och läsk i returglas, 30 90 i stålburk och resten i engångsförpackning eller annan förpackning. Industrin har i avtalet gått med på att behålla åtminstone den andel returglas som finns i dag och att fortsätta arbetet med att utveckla ett bättre returglassystem. Jag ser detta som absolut nödvändigt och som en viktig del i avtalet. Returglassystemet är, som John Andersson sade, det bästa systemet. Jordbruksministern har också strukit under det i propositionen. Dessutom är returglaset den billigaste förpackningen för konsumenten. Det borde rimligtvis vara på det sättet att konsumentens val av förpackning leder till att aluminiumburken inte får någon ökad marknad utan snarare en minskad marknad, beroende på kostnaden. Jag tycker att vi har fått ett förslag som vi kan acceptera. Sedan måste vi naturligtvis följa upp det och se till att det verkligen fullföljs. Beträffande John Anderssons frågor om vad man skall göra om målet inte nås är svaret naturligtvis att man skall vidta åtgärder så att målet verkligen kan nås. I annat fall får ju burken försvinna på något sätt. Men andemeningen och ambitionen måste ju nu vara att vidta de åtgärder som krävs för att man skall nå detta mål. Vad som händer med returglaset har jag redan svarat på, eftersom det ganska klart framgår både i propositionen och i utskottens skrivning att vi inte är beredda att gå med på att andelen returglas går ner. John Andersson sade att tre av fyra bryggeriarbetare skulle bli arbetslösa om man gick över till burken. Jag vet inte var han har fått den uppgiften ifrån. Den verkar litet överdriven. Möjligtvis kan den baseras på tanken att man skulle helt övergå till aluminiumburkar i stället för returförpackningar. Men det har inte varit aktuellt och får inte heller bli aktuellt. Jag tror inte att de därvidlag anförda siffrorna är aktuella på något sätt. Herr talman! Jag skall med detta be att få yrka bifall till vad utskotten hemställt.

Herr talman! Jag må säga att jag blev inte litet fundersam. Herr Brunander säger att det skall vi inte tillåta och det kommer vi inte att godta. Han räknar upp en massa saker som man inte kan godta — att returflaskan försvinner, att tre av fyra bryggeriarbetare kommer att drabbas och tappa sina jobb. Det skall vi inte godta, säger han. Vad skall ni sätta emot då? Vilka åtgärder har ni att komma med? Ni har ju inga åtgärder att föreslå emot aluminiumburken. Här har ni tillåtit en vara att komma in på marknaden, i strid mot ett riksdagsbeslut och i strid mot det resultat som en utredning kommit fram till, där ledande direktörer i detta företag satt som sakkunniga, väl medvetna om det beslut som fattades i utredningen. Ändå är aluminiumburken ett faktum. Sedan måste man alltså gå in och göra ett återvinningssystem enbart för en enda vara, bygga upp en stor apparat och anslå 50 milj.kr. för att försöka med några åtgärder. Vidare säger herr Brunander: Vi skall ha ett returglassystem. Men man har ju kommit fram till att returglaset kommer att försvinna när aluminiumburken tar över marknaden. Så säger herr Brunander att klarar man inte målen, då skall vi vidta andra åtgärder. Men vilka garantier har herr Brunander för att returflaskan finns kvar då, sedan man har provat i tre år och funnit att man inte klarar målen? Lennart Brunander efterlyser var jag har tagit uppgiften att tre av fyra bryggeriarbetare skulle drabbas. Jo, det är från en utredning som man har gjort inom facken. Denna utredning har presenterats bl.a. i tidningen Mål och Medel. Jag kan självfallet inte garantera att det är helt klart, men man har försökt att ta reda på vad konsekvenserna av aluminiumburkarna blir.
Herr talman! John Andersson undrar vad vi har för garantier för att det som har sagts skola ske kommer att ske. Vi har ju ett avtal mellan regeringen och industrin. Ett avtal är till för att följas, och vi måste utgå från att man också gör det. När det gäller returglasen finns det en punkt där bryggerierna åtar sig att slå vakt om det nuvarande returglassystemet och att fortsätta det redan påbörjade arbetet med att utveckla ett bättre returglassystem. Detta är inskrivet i avtalet, och det bör i varje fall f. n. vara garanti nog för att detta skall bli genomfört. Sedan säger John Andersson att det har anslagits 50 miljoner för att klara återvinningen. Det är inte på det sättet, utan det har ställts 50 miljoner till förfogande till marknadsränta. Det är inget anslag, utan det är som jag ser det en garanti från samhällets sida att man får i gång det här bolaget. Man har alltså pengar och resurser att börja jobba med. Men det är inget anslag, utan det är pengar som skall betalas tillbaka och som det skall betalas ränta på. Detta kan också vara en kommentar till den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet och som jag inte kommenterade i mitt tidigare inlägg.

Herr talman! Lennart Brunander säger att bryggerierna har lovat att slå vakt om returglasen. Varför följde man inte riksdagens beslut att frågan om avfall skall vara löst innan man skall föra in en ny vara på marknaden? Varför följde inte direktörerna för de stora bryggerierna ens de löften de har gett? De satt ju som sakkunniga i utredningen. Vad är det som har hänt och som gör att man nu är beredd att foga sig efter samhällets intressen? Är det något nytt som har inträffat, eftersom man kan lita så säkert på att bryggerierna skall slå vakt om returglasen? Jag har inte kunnat finna några nya skäl som gör att man kan lita mera på löften nu än innan fabriken byggdes.
Herr talman! När det gäller det sista vill jag svara John Andersson att vad som hänt är att man har fått ett avtal. Ett avtal är ändå ett bevis för att man har gått med på vissa saker. Det skall helt enkelt ses som ett bra arbete av regeringen att man har lyckats få till stånd det här avtalet och få de berörda parterna att gå med på det.

Herr talman! Under 1981 har man påbörjat tillverkningen av heldragna aluminiumburkar i Sverige. Detta beklagas säkerligen av många. Bl. a. beklagas det av en hel del tunga remissinstanser i anslutning till de utredningar som har föregått denna produktion. Men vi måste nu acceptera att vi har en produktionskapacitet på 900 miljoner aluminiumburkar per år i Sverige. Det är i detta läge speciellt viktigt att fullfölja den miljövårdsprincip som har fastslagits i många lagar och förordningar, nämligen att producenter skall ta ansvaret för eventuella miljöolägenheter av sina produkter. När det gäller återvinning och omhändertagande av avfall finns det ett klart förstahandsansvar hos producenten att ta hand om avfall på ett ur både miljöoch resurssynpunkt godtagbart sätt. Det fastslog och beslutade vi här i riksdagen 1975. Aluminiumburken är en ny produkt. Dess introducering i Sverige föregicks av många heta debatter om miljöeffekter, och riksdagen har så sent som för två år sedan uttalat, att också när det gäller dryckesförpackningar bör det vara hushållning och återanvändning som hela tiden skall prägla vårt handlande. I samband med det nu aktuella ärendet uttalar utskottet att ett returglassystem enligt utskottets uppfattning är det system som allra bäst motsvarar våra intentioner när det gäller hushållning med energi och naturresurser samt hänsynen till miljön. Därför måste det enligt vår uppfattning ligga ett klart ansvar på den som producerar aluminiumburkar att såväl praktiskt som ekonomiskt uppfylla sina skyldigheter, så att det kan bli en återanvändning. Utskottet föreslår riksdagen att minst 75 90 av aluminiumburkarna skall återvinnas senast 1985. Utskottet gör också ett klart uttalande på s. 6 i betänkandet, nämligen ”att det icke är samhällets uppgift att bygga upp och driva ett system för återtagning av tomma burkar som är så effektivt att återvinningsmålet nås.

Det har under den senaste tiden också talats mycket om att bankerna i ökad utsträckning bör hjälpa näringslivet med riskvilligt kapital samt att kapitaltillgången för bankerna egentligen är god i Sverige. Därför borde det enligt min mening inte finnas några svårigheter för berörda branscher att med lån självfinansiera ett pantbolag som är en nödvändig del av återvinningssystemet. I punkt 6 av regeringens överenskommelse med bryggerierna, handeln och PLM, står det att regeringen är beredd att med näringslivet diskutera en statlig medverkan till finansieringen av kostnaderna för pantsystemets införande. Jag vill fastslå att det inte ligger något klart löfte om pengar i denna punkt. Med tanke på den stora uppmärksamhet ur miljövårdssynpunkt som inledningen av produktionen av aluminiumburkar mött från allmänheten tycker jag att det på ett tidigt stadium borde ha stått klart för producenterna att man måste satsa på en hög grad av återvinning. Man borde alltså ha kalkylerat in detta i sina bedömningar. Det kan inte vara samhällsekonomiskt riktigt att staten i ett sådant läge som vi i dag har skall ställa lån eller garantier till förfogande för en industri som i övrigt tycks ha gott om pengar. Förslaget från regeringen innebär också att ett reservationsanslag förs upp i den så ansträngda budgeten, där vi i övrigt försöker hålla igen. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen vid mom. 3 i jordbruksutskottets hemställan. I reservationen yrkas avslag på ett förslag om ett lån från staten till PLM på 50 milj.kr. för bildande av pantbolag.

Herr talman! Det är nu sex år sedan MIKO avlämnade sitt betänkande Dryckesförpackningar och miljö. MIKO var ju förkortning för utredningen om kostnaderna för miljövården. Jag hade förmånen att vara en av ledamöterna i den kommittén. I den drog vi upp riktlinjerna för en, som jag tycker, ganska bra förpackningspolitik. Fem regeringar har haft en annan uppfattning — åtminstone har de inte gjort något med anledning av förslagen. Ja, det förstås — nya utredningar har fått syssla med förpackningsfrågorna. Jag tycker inte att den senaste lyckades särskilt bra. Lyckligtvis delade många remissinstanser och regeringen den uppfattningen. Proposition 131 bygger i huvudsak på den överenskommelse som regeringen träffat med bryggerierna, handeln och PLM. Som jag har uppfattat saken skulle den överenskommelsen ha kunnat vara klar för kanske ett och halvt år sedan. Hade någon tidigare regering följt MIKO:s förslag, hade statsmakterna haft initiativet i förpackningsfrågor. Vi hade då kanske sluppit debatter och konfrontationer, som inte alltid har burit saklighetens prägel. Förpackningsindustrin och bryggerierna nappade på MIKO:s idéer och tog fram en återvinningsbar aluminiumburk för öl och läsk. Men då var inte det bra. Många konsumenter tycks dock gilla den här förpackningen, eftersom de betalar mycket mer för drycken i aluminiumburk än vad den skulle kosta, om de hade köpt den i returflaska. Det kan skilja 3 å 4 kr. litern i samma butik. Andra ser aluminiumburken som en symbol för miljöförstö ring och resursslöseri och vill att den skall förbjudas. Det här är alltså ett exempel på polarisering i debatten. I en marknadsekonomi är det ju så, att konsumenternas efterfrågan skall styra produktionen. Om konsumenterna efterfrågar det billigare och samhälleligt bättre returglaset, kommer det att finnas kvar. Ett nytt returglassystem kostar ett par hundra miljoner att införa. Det kan innebära att konkurrenssituationen kostnadsmässigt försämras något för returglaset, men fortfarande är detta det förpackningssystem som totalt sett är bäst. I ett sådant läge gäller det för samhället att använda styrmedel av olika slag för att åstadkomma det långsiktigt och från övergripande utgångspunkter bästa. En egenhet hos dryckesförpackningar sägs vara att de skräpar ned. Som jag ser det är det den som slänger något i naturen, på gator och torg som skräpar ned. Det är först då, när någon har slängt något avfall, som det blir skräp. Det låter ibland i debatten som om visst avfall självt hittade vägen ut i naturen för att sedan bli kvar där. Den sortens debatt har jag mycket svårt att förstå. Det finns olika slags miljövårdare. Vissa använder händerna för att hålla demonstrationsplakat, andra använder dem för att plocka skräp. Jag hör sedan gammalt till den senare gruppen. Det jag hittar i naturen är verkligen inte bara slängda förpackningar. Bland de förpackningar som jag har plockat upp är det verkligen inte bara burkar. Där finns plastflaskor och mjölkpaket, och där finns bärkassar och smörbyttor, engångsglas och returflaskor. Ja, just det, returflaskor. Ganska många dessutom. En del krossade, de är värst. Hellre plockar jag tio aluminiumburkar än en pangad returflaska. Det säger vi som brukar städa efter dem som skräpar ned. Visst, det finns många öloch läskburkar också. Massor med gamla bleckplåtsburkar, sådana som enligt självutnämnda experter skulle ha rostat bort för länge sedan. Men si, den där gamla bleckplåtsburken har ett lock av aluminium, och det rostar inte. Dessutom är bleckplåten segare än de flesta tror. Efter fem år hade burkarna vid ett finskt försök inte rostat bort i naturen, utan man var tvungen att förlänga försöket med ytterligare fem år. Perioden har ännu inte gått till ända så jag vet inte hur det gick. I söndags träffade jag en mängd barn som hade samlat öloch läskburkar i naturen. De fick 10 öre styck för burkarna, överlyckliga över en rejäl extra veckopeng. Vi räknade burkar och pratade miljövård tillsammans med Miljö-Pelle. Det är miljontals burkar som har samlats på det sättet. Erfarenheterna av det här säger åtminstone mig att 25 öres pant räcker för en hög återvinningsgrad. O.K. en del kommer inte tillbaka, hamnar i soporna eller, i förhållandevis få fall, ute i naturen. Då blir så att säga en pantslant över. Den kan räcka till kampanjer mot nedskräpning. Sådana behövs för att förebygga att folk skräpar ned och för att få folk att städa i naturen. Det är miljövård som alla klarar med sina egna händer. Herr talman! Jordbruksministern har lyckats bra med proposition 131, trots att det såg litet illavarslande ut för något år sedan. Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess betänkande 32 och till skatteutskottets hemställan i dess betänkande 61.

Herr talman! Frågor om dryckesförpackningar och miljö har i snart två decennier varit ständiga ämnen i den allmänna debatten. Under senare delen av 1970-talet har debatten i dessa ämnen också kommit att gälla energioch resursaspekter. Vad som främst har tilldragit sig intresse är användningen av engångsförpackningar för öl och läskedrycker. Från miljövårdshåll har man hävdat — enligt min mening med rätta — att utnyttjandet av engångsförpackningar utan återvinning innebär miljöolägenheter i form av nedskräpning och slöseri med energi och resurser. Bland engångsförpackningarna har två sorter dominerat. På 1960-talet och det tidiga 1970-talet var det engångsglaset. Utbredningen av den förpackningstypen hejdades effektivt när förpackningsavgiften infördes år 1973. Engångsglaset har nu praktiskt taget försvunnit, och i dess ställe har vi fått metallburken. Under de allra senaste åren har debatten i huvudsak handlat om aluminiumburken, som introducerades i stor skala förra året då PLM började tillverkningen i Fosiefabriken. Av den årliga konsumtionen av öl och läskedrycker är ungefär 60 90 returglas. Såsom jag framhållit i den proposition som behandlas här är returglaset det förpackningssystem som är bäst från miljö-, resursoch energisynpunkt. Det är också — och det är viktigt — den för konsumenterna billigaste dryckesförpackningen. Mot denna bakgrund, John Andersson, är det väsentligt att kunna konstatera att bryggerierna vid överläggningarna med mig utfäst sig att slå vakt om returglaset och att fortsätta det redan inledda arbetet med att modernisera systemet med returglaset. Denna fråga är från allmän synpunkt så betydelsefull att regeringen uppdragit åt utredningen om återvinning av dryckesförpackningar att följa utvecklingsarbetet och att lämna förslag till hur övergången till ett förbättrat returglassystem kan påskyndas. Nedskräpningen är det största miljöproblemet med engångsförpackningar. Ju fler engångsförpackningar av visst slag som används, desto större blir nedskräpningen genom sådana förpackningar. Förpackningsmaterialet spelar naturligtvis en viss roll. Varje slag av engångsförpackning som används i samma omfattning som t.ex. aluminiumburken, dvs. till ett antal av 400-500 miljoner per år, kommer självfallet att ge upphov till nedskräpning. Man skall därför inte tro att man löser miljöproblemen med engångsförpackningar genom att bara införa ett förbud mot aluminiumburken. Om vi vill ha kvar möjligheten att i vissa situationer köpa öl och läsk i engångsförpackningar — det tror jag att de allra flesta vill — måste problemen lösas med andra åtgärder än med förbud. Sådana åtgärder måste bygga på en genomtänkt förpackningspolitik.

Det är denna principiella syn som jag har anlagt på aluminiumburksfrågan. Den har lett fram till ställningstagandet att en lösning kan vara att införa ett system med effektiv återvinning av tomma aluminiumburkar. Därigenom motverkas nedskräpning, och man spar energi och resurser. Återvunna burkar kan smältas om till ny plåt. Det är för mig en glädje att kunna konstatera att denna mycket omdiskuterade fråga nu ser ut att kunna lösas under bred politisk enighet och i samförstånd med berörda delar av näringslivet. Det riksdagsbeslut som nu skall fattas i detta ärende får enligt min mening betydelse också för framtida ställningstaganden till förpackningspolitiska frågor. För både samhälle och näringsliv är det till fördel att de principer som skall gälla på detta område har klarlagts. I fråga om förslaget till villkorslån om 50 milj.kr. har socialdemokraterna i en utskottsreservation yrkat avslag med motiveringen att insamlingen av aluminiumburkar för att nå det uppställda målet är en fråga för berörda delar av näringslivet och att staten därför inte bör gå in med någon form av ekonomiskt stöd. Jag vill understryka att det lån som det här är fråga om i princip skall återbetalas. Det är alltså inget bidrag från staten. Jag delar självfallet reservanternas uppfattning att ansvaret för återvinningen och därmed för verksamheten i pantbolaget vilar på berörda delar av näringslivet. Och lånet är inte heller avsett för den fortlöpande verksamheten. Som jag har sagt i propositionen behövs lånet för att minska riskerna när det gäller bolagets likviditet i inledningsskedet. Lånet är således till för att underlätta pantsystemets införande. Villkorslånet är helt enkelt en del av den överenskommelse som finns med bryggerierna, handeln och PLM om ett pantsystem för aluminiumburkar. Jag befarar att överenskommelsen inte kommer att kunna genomföras, om riksdagen fäller förslaget i denna fråga. Villkorslånet är som sagt inget bidrag från statens sida. I propositionen har jag uttalat att marknadsmässig ränta skall tas ut och att lånet skall betalas tillbaka i den takt som resultatet i bolaget möjliggör. Meningen är att lånet skall bidra till finansieringen av de utvecklingskostnader för pantsystemet som uppkommer fram till dess att systemet införs. Som var och en förstår är det ett mycket omfattande utvecklingsarbete som måste göras innan ett nytt och hela landet täckande återvinningssystem kan sättas i gång. All teknisk utrustning måste testas under längre tid. Av pantmaskiner måste olika tekniska varianter utprovas. Av varje variant måste kanske ett hundratal exemplar provas. Inköp av maskiner och långtidstestet av dem drar stora kostnader, som senare inte till alla delar kan nyttiggöras i verksamheten. Vidare måste tomburkar inköpas i de områden av landet där försöken skall bedrivas. Därtill kommer att stora informationsinsatser måste genomföras. I projektet kommer drygt 50-talet personer att vara sysselsatta fram till dess att pantsystemet införs, medan pantbolaget för tiden därefter kommer att sysselsätta kanske högst tio personer. Personalkostnaden är alltså väsentligt mycket högre under utvecklingsskedet än under normaldrift. Till detta kommer naturligtvis ojämlikheten mellan de olika delägarna i pantbolaget. Två delägare är PLM och bryggerinäringen, som i sin tur består av det stora Pripps och ett antal småbryggerier, vilka inte har ekonomiska resurser för att gå in med egna pengar. Dessutom tillkommer handeln, som inte heller har några pengar att sätta in. Jag tycker därför att det är litet egendomligt att socialdemokraterna har reserverat sig i den här frågan. Jag hoppas bara att reservanterna är medvetna om, att om riksdagen skulle avslå propositionen i denna del kan det äventyra överenskommelsen.
Herr talman! Turerna har varit många i frågan om aluminiumburken, och därför skall jag fatta mig kort. Jordbruksministern säger att industrin har gjort utfästelser att bevara ett returglassystem. Jag vill då bara erinra om att industrin även 1976 gav löften om att berörda samhällsorgan skulle informeras när nya förpackningar introduceras. Man kan konstatera, vilket jag tycker är anmärkningsvärt, att varken PLM eller Pripps har uppfyllt dessa löften, trots att både PLM och Pripps hade ledande direktörer med i en expertgrupp ansluten till miljökostnadsutredningen. Dessa löften gav man 1976 — är löftena av i dag mera värda? Jag skulle vilja sluta med att citera något av vad jordbruksministern säger i propositionen: ”För egen del vill jag framhålla att vårt nuvarande returglassystem är det förpackningssystem som är bäst från miljö-, resursoch energisynpunkt. För konsumenterna är returglaset den billigaste dryckesförpackningen.” Detta är, enligt min mening, ett helt riktigt konstaterande.
Herr talman! Vi tycker naturligtvis att det är oerhört viktigt att pantbolaget kommer till stånd och att vi får ett verkligt bra återvinningssystem. Men dessa kostnader är inte av annan art än de kostnader som många andra industrier måste räkna med i sitt utvecklingsarbete — låt vara att de är speciellt knutna till en fråga som har diskuterats mycket. Men vi anser alltså att det bör vara möjligt för bryggerierna och handeln att få lån på den öppna kapitalmarknaden till dessa kostnader. Och eftersom det skall vara marknadsmässig ränta finns det ingen anledning att staten skall gå in med lån. Jordbruksministern säger att ”i princip skall lånet återbetalas”. Om det blir ett statligt lån — vilket vi inte önskar — hoppas vi verkligen att det skall återbetalas i praktiken. Det är nämligen orimligt att staten, i ett läge med mycket dåliga statsfinanser, skall medverka med ett lån på 50 milj.kr., samtidigt som man alltså måste spara på livsmedelssubventioner som betyder så mycket för vanliga konsumenter.

Fru talman! Det är en händelse som ser ut som en tanke, och kanske är det också en tanke bakom, att vi debatterar alkoholpolitiken dagen före Folknykterhetens dag. Den infaller ju i morgon. Jag tror att det finns anledning att påminna om detta också här i riksdagen just nu när vi diskuterar de viktiga frågorna kring alkoholoch narkotikamissbruket. Vidare vill jag understryka att Folknykterhetens dag är en stor 153 och angelägen manifestation som samlar många människor kring folknykterhetsarbetet. Folkrörelsearbetet mot alkoholen har sina rötter i 1800-talets oerhört svåra problem. Alkoholproblemen i Sverige var ohyggliga på den tiden. Vi har anledning att med stor respekt erinra oss det oerhört viktiga arbete som de frivilliga krafterna — arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och de kristna organisationerna i väckelsearbetet — åstadkommit i kampen mot alkoholen. Genom åren har frivilliga krafter — ofta med stora uppoffringar och ibland i mycket stark motvind — byggt upp en verksamhet som varit och är till hjälp för många människor och till stort stöd i det opinionsbildande arbetet. Vi behöver dessa frivilliga krafter i folkrörelserna också i dag. Vi vet att de finns, och vi ser prov på deras verksamhet, såväl i opinionsbildningen som i det förebyggande arbetet och i vårdarbetet. Detta inger stort hopp också inför framtiden. Det är ett bevis på den idealitet och det engagemang som finns — och som måste finnas —i en levande demokrati. För ett demokratiskt samhälle är folkrörelsearbete av detta slag en nödvändighet. Det har också bidragit till styrkan och enigheten i riksdagen när det gäller nödvändigheten av att komma till rätta med drogproblemen. Fru talman! Den ekonomiska, sociala och psykiska nöd som drabbar missbrukarna och deras familjer är något vi aldrig får acceptera i ett välfärdssamhälle. Därför är kampen mot missbruket i högsta grad en fråga om att förhindra dess uppkomst och spridning. Både droganvändningen och missbrukets orsaker måste bekämpas. Som jag anfört i den proposition som riksdagen skall behandla i dag måste de sociala bristerna angripas. Otillräcklig sysselsättning, brister i arbetsmiljön och otillfredsställande boendeoch fritidsmiljö är exempel på negativa faktorer som kräver oupphörliga motåtgärder. Det är angeläget att skapa ett öppnare samhälle med en djupare kontakt och gemenskap mellan människorna. Den enskildes vilja till ansvar och inflytande måste tas till vara. På alla områden måste samhällets motståndskraft mot missbruk stärkas. Alkoholkonsumtionen ökade kraftigt under 1960-talet och under 1970 talets första hälft. Under samma tid ökade skadorna av alkoholkonsumtionen mycket påtagligt. Sedan 1976 har alkoholkonsumtionen glädjande nog minskat. För spritdryckernas del är förändringen mycket kraftig; en tillbakagång sedan 1979 med 17,2 20. Någon motsvarighet finns inte i modern tid. Ett bra perspektiv på fjolårets spritförsäljning ger en jämförelse med motboksperioden. Inte någon gång under motbokens åtta sista år såldes mindre sprit än under 1981 räknat i ren alkohol per invånare över 15 år. Sammantaget — sprit, vin, starköl och öl omräknat till ren alkohol — har mängden inköpt alkohol per invånare över 15 år minskat från 7,10 liter 1979 till 6,33 liter 1981. Den siffran kan också jämföras med siffran för 1976, då genomsnittstalet stannade på rekordhöga 7,70 liter. Den totala alkoholförsäljningen, klass IT-öl inräknat, har därmed minskat med nära 18 96 under den senaste femårsperioden. Också statistiken för antalet omhändertaganden av berusade personer enligt LOB visar på en positiv utveckling. Antalet omhändertagna var totalt 5,3 20 färre under 1981 än under 1980. Antalet omhändertagna ungdomar under 20 år har minskat med 10 92 och antalet omhändertagna kvinnor med 8. I Stockholm har antalet LOB-fall minskat med hela 20 90. Denna utveckling är glädjande och visar att våra gemensamma insatser har givit resultat. Detta får dock inte medföra att vi minskar uppmärksamheten på missbruksproblemet. Tvärtom. Alkoholmissbruket är alltjämt ett av våra största samhällsproblem. Fortfarande går många människor under i alkoholmissbruk, och fortfarande får många anhöriga leva i en otrygg tillvaro på grund av detta missbruk. En annan del av missbruksproblemet är missbruket av narkotika. Tillgången på narkotika är mycket stor i Sverige. Narkotikamissbruket är inte längre ett storstadsfenomen, utan förekommer i hela landet. Oroande är den ökande tillgången på heroin och centralstimulantia. Cannabismissbruket har ökat i Sverige sedan 1979. Denna allvarliga utveckling delar Sverige med andra länder i västvärlden. Missbruket av cannabis har spritt sig till grupper som inte traditionellt betraktas som missbrukargrupper. Bland dessa finns en accepterande inställning till cannabismissbruk — och det är mycket allvarligt. Narkotikan är en del av deras livsstil, och de försvarar sitt missbruk med helt falska påståenden att det inte medför några sociala och medicinska skador. Detta budskap har också förmedlats av en del av den kommersiella kulturen. Bakom budskapet finns ekonomiska krafter som för egen vinning riskerar människors sociala, ekonomiska och hälsomässiga välbefinnande. Detta måste bekämpas med all kraft. De åtgärder som föreslås i den proposition som ligger till grund för socialoch utbildningsutskottens betänkanden och som riksdagen skall diskutera i dag är åtgärder som ensamma långt ifrån kan lösa missbruksproblemet. Riksdagen har redan diskuterat och beslutat om de förslag som regeringen lämnat om alkoholpolitiken samt om vissa insatser inom justitieoch handelsdepartementens ansvarsområden. Regeringen har i propositionen velat lämna riksdagen en samlad bild av insatserna inom missbruksområdet samt föreslå riksdagen ett samlat åtgärdsprogram som ett led i kampen mot missbruket. Vård och behandling av missbrukare är centrala insatser för att minska efterfrågan på alkohol och narkotika. Samhället förfogar över en omfattande vårdapparat med sammantaget mycket stora resurser. Det är alltså inte i första hand nya resurser som behövs. Det är en samverkan mellan tillgängliga resurser som är nödvändig, om vi skall nå resultat. Den förändring av huvudmannaskapet för vårdinstitutionerna som sker den 1 januari 1983 kommer att ge helt nya förutsättningar för en bra vård. En sammanhållen vårdkedja, alltifrån avgiftning till rehabilitering, är en förutsättning för att vården skall bli meningsfull för den enskilde. Genom den vårdresursplanering som huvudmännen genomfört i varje län som en förberedelse för huvudmannaskapsreformen har förutsättningar skapats för en samlad vårdinsats inom missbruksvården. Huvudmannaskapsförhandlingarna är nu i princip klara. Vidare bör resultaten av de samverkansprojekt som efter SAMO:s förslag nu genomförs, tillsammans med andra försöksverksamheter kring just samverkan mellan vårdenheter som socialstyrelsen och de olika huvudmännen genomför, kunna ligga till grund för hur ett praktiskt samarbete skall komma till stånd i framtiden. Vad vi behöver är en snabb positiv utveckling av innehållet i vården, där de olika erfarenheter som finns över hela landet, hos nitiska och ambitiösa människor som i dag arbetar med vården, får komma till uttryck så att vi på ett ännu bättre sätt kan ta hand om de människor som behöver vård. Lagen om vård av vuxna missbrukare har nu funnits i snart fem månader. De första månaderna minskade antalet omhändertaganden av alkoholmissbrukare mycket påtagligt. Den senaste månaden har dock antalet omhändertaganden ökat till i stort sett samma nivå som under samma period förra året. Hittills har endast ett tiotal beslut fattats om LVM-vård för narkotikamissbrukare. Enligt de uppgifter vi har fått från socialstyrelsen förekommer det dock relativt ofta att utredning påbörjas om LVM-vård. I samtliga fall har detta gått in i någon form av frivillig vård. LVM har på det sättet blivit ett effektivt instrument i motivationsarbetet. Hittillsvarande erfarenheter visar alltså att vård enligt LVM ställer nya krav på berörda behandlingsenheter. Det finns således stora behov av utvecklingsoch utbildningsinsatser för att vården skall fungera i enlighet med de intentioner som finns bakom lagen. Socialstyrelsen har under innevarande budgetår genomfört utbildningsinsatser vid en del av de statliga vårdanstalterna för att förbereda personalen för vård av narkotikamissbrukare enligt LVM. Dessa insatser är dock inte tillräckliga. Jag har därför föreslagit att särskilda medel anvisas för utvecklingsprojekt, som kan genomföras vid berörda behandlingsenheter. Projektverksamheten bör syfta till att personalen vid enheterna genom utbildningsinsatser eller praktisk försöksverksamhet får bättre kunskaper om hur man skall motivera den vårdbehövande för behandlingsinsatser. Familjevård för missbrukare är ett viktigt komplement till institutionsvården, ett komplement som har visat sig ge mycket goda resultat. Många missbrukare får i familjerna, för kanske första gången, möjlighet att känna gemenskap och värme. För att fortsätta att utveckla familjevården har jag i propositionen föreslagit att 5,2 milj.kr. skall avsättas för en tvåårig försöksverksamhet. Dessa medel skall användas till att organisera särskilda familjevårdsenheter. I varje enhet skall det finnas 8-10 familjer, och de skall få hjälp och stöd av en särskild familjevårdskonsulent. Att ta emot missbrukare i sitt hem är en svår uppgift, och det är min förhoppning att det stöd familjevårdskonsulenterna kan ge skall göra detta lättare. Jag vill tillägga att det svenska arbetet med familjevård också har väckt internatio nell uppmärksamhet som ett konstruktivt och humant sätt att hjälpa och Nr 153 stödja missbrukare till ett bättre liv. För att kunna reducera de skador som alkoholen och narkotikan vållar är det av central betydelse att man sätter in insatserna i ett tidigt skede av missbruket. Ju tidigare hjälpen kan ges de människor som är på väg in i missbruket, desto större är förutsättningarna för ett bra resultat. Det finns i landet omfattande kunskaper om och erfarenheter från arbete med tidiga vårdinsatser. Dessa måste spridas, så att huvudmännen kan ta del m.m. av varandras kunskaper och erfarenheter för att utveckla de egna insatserna. Jag har därför föreslagit att konferenser om tidig hjälp skall genomföras i varje län, där berörda personalgrupper skall få möjlighet att diskutera vunna erfarenheter. För att vården skall få bestående resultat måste en missbrukare efter genomgången behandling få meningsfull sysselsättning och hjälp till ett fungerande socialt liv. Också inom detta område pågår ett omfattande utvecklingsarbete. Socialstyrelsen har i en särskild rapport redovisat några av de modeller som har prövats. För att ytterligare stödja ett fortsatt utvecklingsarbete har jag föreslagit att 1 milj.kr. skall anslås för arbetet med eftervård. Låt mig här också erinra om arbetsmarknadsministerns förslag i propositionen om en yrkesinriktad rehabilitering av f.d. missbrukare. Rehabiliteringsåtgärder av detta slag är av stor betydelse i eftervården. Informationen spelar en betydelsefull roll när det gäller att minska alkoholkonsumtionen och motverka narkotikamissbruket. Informationen bör förmedla kunskap om drogernas skadeverkningar och samtidigt hjälpa till att skapa förståelse för samhällets regler och restriktioner så att dessa kan upplevas som meningsfulla. Informationen måste också syfta till att åstadkomma en begränsning av det traditionella bruket av alkohol och medverka till en förändring av attityderna till alkohol. Detta slog en enig riksdag fast år 1977. Det är samtidigt viktigt att informationen sätter in missbruksproblemet i dess sociala sammanhang. Den måste medverka till att förändra synen på dem som har skadats genom missbruk och vidga medvetenheten om att människors sociala svårigheter måste mötas med öppenhet och vilja till solidarisk handling. De centrala insatser för opinionsbildning omkring alkohol och andra droger som gjorts genom Aktion mot alkoholfaran och Aktion mot droger, under föregående och innevaranae budgetår, har varit betydelsefulla. Aktionernas mål har varit att skapa debatt och få framför allt ungdomar att ta ställning mot alla former av droger. Jag är glad över att kunna konstatera att dessa aktioner burit frukt. Där har vi haft väldigt stor hjälp av istort sett hela Organisationssverige. I hela landet arrangeras föräldramöten om droger, och ungdomarna själva demonstrerar mot langning. Drogfria rockgalor, musikfester och dans ordnas på många håll och har gjort stora succéer. Aktionen mot droger kommer att avslutas till hösten 1982. För att stimulera till uppföljning av aktionen har jag föreslagit att 2,5 milj.kr. skall avsättas till detta ändamål. 157 Många instanser bedriver information i drogfrågorna. Det har varit en betydelsefull del när det gällt att få till stånd ett mångfasetterat arbete i kampen mot droger. Riksrevisionsverket har i en rapport gjort en översyn av de statliga insatserna på informationsområdet. Denna rapport har varit föremål för remissbehandling. Remissomgången har nyss avslutats, och den ursprungliga rapporten bereds nu inom regeringskansliet. Jag skall inte föregripa denna beredning, men jag vill redan nu säga att jag håller med riksrevisionsverket att vi behöver få till stånd en bättre samordning av de statliga informationsinsatserna. Fru talman! Narkotikaproblemet är ett globalt problem. Ett intensifierat internationellt samarbete är en förutsättning för att kampen mot narkotikamissbruket skall lyckas. Sverige deltar aktivt i detta internationella arbete. FN:s generalförsamling beslutade i december 1981 om ett strategioch policyprogram mot narkotikamissbruket. Programmet är ett realistiskt program, och Sverige arbetar aktivt för att det också skall kunna genomföras. En förutsättning är dock att de berörda FN-organen erhåller tillräckligt ekonomiskt stöd. Där behöver fler länder än de som nu deltar i arbetet vara mera generösa. Sverige är en av de största bidragsgivarna. En viktig del i det internationella arbetet utgör den verksamhet som FN:s narkotikafond bedriver. Sverige är en av de största bidragsgivarna när det gäller fondens verksamhet med alternativ odling. Samarbetet inom Europa i kampen mot narkotikaproblemen har intensifierats under de senaste åren. Den s.k. Pompidougruppen har beslutat att genomföra ett aktionsprogram mot narkotikamissbruket. Programmet omfattar bl.a. insatser inom polisens, tullens och narkomanvårdens områden. Sverige bör verka för att samarbetet ytterligare skall fördjupas i Europa. I Norden sker som bekant ett omfattande samarbete inom narkotikaområdet, mellan regeringarna och riksdagarna och på ämbetsmannanivå. Vid ett särskilt ministermöte i februari 1982, som den svenska regeringen tog initiativ till, beslutade social-, hälsooch justitieministrarna att utvidga samarbetet inom narkotikaområdet. Samarbetet intensifieras f.n. inom en rad områden. Det gäller såväl inom polisens och tullens arbete som inom informationsoch vårdområdet. Särskilda insatser skall vidtas för att bekämpa cannabismissbruket i Norden. Samarbetet inom Norden utgör en mycket viktig del av vårt internationella arbete på detta område. En förstärkning av det nordiska samarbetet kring narkotikafrågorna är en betydelsefull för att inte säga oundgänglig del i kampen mot narkotika. När det gäller alkoholfrågorna, fru talman, skulle jag vilja peka på att vi även där har ett bra internationellt samarbete. Vi kan i år med tillfredsställelse konstatera att Sveriges mångårigt drivna arbete att få in alkoholfrågorna i Världshälsovårdsorganisationens arbete nu har börjat ge resultat. Det har varit ett mycket mödosamt arbete att få detta till stånd, men bakgrunden är mycket allvarlig. Alkoholen är ett av de största hoten mot WHO:s målsättning: Hälsa åt alla år 2000. Därför är det av största vikt att alkoholfrågorna uppmärksammas alltmer också i WHO:s verksamhet. Nr 153 Fru talman! Liksom när riksdagen för ett par veckor sedan behandlade skatteutskottets betänkande om åtgärder inom alkoholpolitiken vill jag i dag betona att de förslag som jag har berört i mitt inlägg och som i dag står i fokus för riksdagens debatt är delfrågor som var för sig ingalunda kommer att innebära någon lösning på missbruksproblemen. De får heller inte ses som isolerade åtgärder i förhållande till andra samhällsåtgärder. De är en del av ett samlat åtgärdsprogram för att bekämpa alkoholoch narkotikamissbruket, som tillsammans med de andra åtgärderna kan ge resultat — det resultat vi alla eftersträvar: att minska drogproblemen och rädda människor till en bättre tillvaro än den missbruket innebär.

Fru talman! Jag noterar att socialministern säger att det är ett samlat åtgärdsprogram som regeringen har lagt fram. Det är klart att vi hälsat med tillfredsställelse om inte alla så de flesta åtgärder som har föreslagits från regeringens sida. Väldigt många av förslagen har vi ju behandlat tidigare, och det är ofta krav från socialdemokratiskt håll som tas upp. Men jag tycker nog att det är att ta i litet väl mycket att påstå att den proposition som regeringen lagt fram i denna fråga innehåller ett samlat åtgärdsprogram. Propositionen innehåller ganska många ord, men det är inte särskilt mycket som tillförs. Vad jag kan notera som positivt är att det finns en gemensam känsla hos regeringen och den socialdemokratiska oppositionen för att det är nödvändigt att ta till åtgärder för att minska konsumtionen och därmed komma till rätta med skadorna och missbruket. Sista ordet är som väl är inte sagt vare sig från regeringens sida genom propositionen eller från socialdemokratins sida genom motionen av Olof Palme. Bruket av alkohol och narkotika är ett hälsovårdsproblem, och jag kan konstatera att Världshälsovårdsorganisationen, WHO, har uppmärksammat detta och bett sina medlemsstater att var för sig ta upp problemet. Att detta är ett hälsovårdsproblem framgår av undersökningar som gjorts i Sverige. Jag läser innantill från s. 9 ur den rapport som CAN har gett ut: ”Det finns i dag inga säkra uppgifter om hur mycket av den totala sjukvårdskonsumtionen som är orsakad av alkoholbetingade sjukdomar. Men det rör sig om en betydande andel. Enligt en nyligen framlagd uppskattning har mellan en tredjedel och hälften av all sjuklighet samband med alkohol. Alkohol som sjukdomsorsak förekommer inom praktiskt taget alla medicinska specialiteter såväl i öppen som i sluten vård. Alkoholmissbrukare utgör idag en större del av alla som söker sjukvård än tidigare.” Jag citerar också ur en undersökning som gjorts på Karolinska sjukhuset och som är hämtad från kommunstyrelsen här i Stockholm: ”Från statistiken över den slutna psykiatriska vården finns —-—-—- tydliga tecken på att andelen alkoholpatienter ökat närmast lavinartat. Under perioden 1962-1976 ökade antalet utskrivningar av män med diagnoserna alkoholism och alkoholpsykos ca sju gånger och för kvinnornas del 13 159 gånger. År 1976 gjordes drygt 45 000 utskrivningar av patienter med dessa diagnoser, vilket motsvarar nära 40 20 av alla utskrivningar från psykiatrisk vård detta år.” Jag fortsätter med samma citat: ”Samma tendens gör sig märkbar inom andra delar av sjukvården. En nyligen genomförd undersökning vid kirurgiska kliniken, Karolinska sjukhuset, visade att drygt 20 6 av männens vårddagar berodde på alkoholbetingade sjukdomar och att nära 1/3 av de inlagda männen hade misstänkta eller uppenbara alkoholproblem. Vidare framkom att bara 7 av 12 män med uppenbara missbruksproblem hade haft kontakt med den kommunala nykterhetsvården.” Jag har, fru talman, velat uppehålla mig vid detta inledningsvis för att säga att frågan om alkoholen är ett stort hälsovårdsproblem. Det är inte underligt att sjukvårdshuvudmännen blir alltmer uppmärksammade på detta. Nu har det skett en förbättring av konsumtionsutvecklingen sedan 1975-1976. Jag tror att man kan säga att det beror på åtgärder som vidtagits. Jag har sagt många gånger förut att vi hade en lång utredningsperiod på över tio år. Det kom en proposition som inte heller den var mycket värd, men den blev inledningen till ett arbete som sedan pågått och där vi från socialdemokratins sida har deltagit mycket aktivt och fått många av våra förslag genomförda. När man jämför konsumtionen med sådana yttringar som skrumplever och delirium tremens, så upptäcker man att dessa sjukdomar har minskat under senare år. Här finner vi nästan omedelbart ett klart samband mellan konsumtionen och de mest allvarliga sjukdomar som följer av alkoholkonsumtion. Det visar också tidigare tendenser. När konsumtionen ökat har också antalet fall av skrumplever och delirium tremens ökat. Systembolagets redogörelse kom häromdagen, och den visar att sedan 1976 har, som Karin Söder också sade, en minskning på närmare 18 96 skett. Det är naturligtvis en oerhört glädjande utveckling. Vi säger i vår motion att vi vill ha en ytterligare minskning, exempelvis på 20 20 under de närmaste tio åren. Jag tycker att det som hänt visar att arbetet inte är meningslöst. Jag tror det är värdefullt för oss alla som sysslar med den här frågan att göra detta konstaterande. När man försöker ta reda på vad det är som har dragit ner konsumtionen tror jag man kan notera att det har spelat en stor roll att mellanölet borttogs. Det visar också all statistik. Familjeekonomin har blivit sämre i landet — det är ingenting att skryta över, fru Söder, men det är på det sättet, och det är klart att det påverkar människornas alkoholinköp. Skatten har höjts något bättre än tidigare, även om det har varit svårt att få den att hänga med i indexutvecklingen. Attityderna har förändrats. Det märker man i skolan.

Det har alltså varit en 10-procentig ökning, vilket naturligtvis är oerhört glädjande. Detta är ett resultat av den propaganda och den satsning som skett när det gäller ungdomen. Folkrörelserna har engagerats. Jag har stått här förr och sagt att vi inte har gjort tillräckligt, men den signal som gick ut till folkrörelserna för några år sedan när vi fick litet pengar till detta möttes ju av ett enastående gensvar. Ansökningarna till A-nämnden — den nämnd för alkoholfrågor på socialstyrelsen som har hand om det här — bara ökade och ökade. Folkrörelserna ställde alltså upp när samhället frågade: Vad kan ni göra? Det pågår inom LO, i samarbete med Verdandi, ett väldigt fint arbete. Man väver in detta i ett socialt arbete i ett större sammanhang, såsom riksdagen har uttalat att det skall ske. Det var ju så väl att LO var klar med detta när vi fick stimulanspengarna — det har hittills inte rört sig om så mycket från samhällets sida, men det har ändå varit ett stimulansbidrag. Det har skett en utveckling de flesta folkrörelser. Man har förstått vad det gäller och tagit upp den kastade handsken. Detta visar att insatser och en medveten strävan från samhällets sida lönar sig. Nu måste vi alltså gå vidare. Jag skall inte upprepa den motion som vi har väckt från socialdemokratiskt håll utan närmast uppehålla mig vid de reservationer som vi har fogat vid socialutskottets betänkande. Men jag vill innan jag går in på detta mera sorgliga kapitel i de här sammanhangen ge hela utbildningsutskottet en eloge för att vi äntligen kan fatta ett beslut om att permanenta ANT-verksamheten vid länsskolnämnderna. Det har varit en sorglig historia. Det har gått fram och tillbaka i fråga om anslagsbevillningar, man har fått ta pengar än här och än där. Men nu får vi halvtidstjänster på länsskolnämnderna för att sköta ANT-verksamheten, och man har anledning att uppmärksamma att utbildningsutskottet är enigt på den punkten. Det är också, fru talman, egentligen den enda punkt som vi får bifall till i vår stora motion. Jag yrkar alltså bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande 29. Vi har väckt många motioner om vidare åtgärder. Inte alla behandlas här i dag. Jag skall inte uppehålla mig vid de andra särskilt mycket, men jag vill ta uppen sak, som skatteutskottet har behandlat tidigare. Det är anskaffningen av narkotikahundar. Socialutskottet har gjort ett studiebesök vid hundskolan i Sollefteå. Vi fick en redovisning för vad dessa narkotikahundar betyder. En sak är tämligen klar: de är ganska billiga och ganska effektiva. Vi socialdemokrater föreslog, innan vi gjorde besöket, att vi skulle öka antalet hundar både för polisen och för tullen. Men riksdagens majoritet har som bekant tidigare avslagit det. Jag beklagar det, och jag hoppas att det skall bli möjligt för regeringen att längre fram återkomma till ärendet med en mer positiv inställning — eller att vi får ta hand om regerandet själva, så att vi kan klara av den här frågan. Det behövs, fru talman, fler platser på behandlingshem. Fru Söder sade att 11 Riksdagens protokoll 1981/82:151-153 LVM har verkat i den riktningen att trycket på den frivilliga vården har ökat. Flera behandlingshem står nu i kö för att få hjälp genom statsbidrag. Ett av dem är Daytop, en ny verksamhet som kommer från Amerika, och som vi känner till sedan gammalt. Den har nu också slagit sig ned i Sverige. Det finns motioner även utanför den socialdemokratiska kretsen som önskar få statsbidrag till Daytop. Vi har också tagit upp andra behandlingshem. Nu kan inte riksdagen ta ställning till enskilda behandlingshem, det menar jag inte, men ett bifall till vår reservation skulle göra att man kunde ge Daytop och andra behandlingshem statsbidrag. Vi har alltså krävt 80 nya platser, vilket den borgerliga majoriteten har avstyrkt. Jag har ett brev här från Mats Hulth i Stockholm till partiordföranden Ulf Adelsohn. Han är inte i kammaren, men han har sina kamrater här, som också har motionerat om Daytop. Ulf Adelsohn har varit där, och han har gett enbart positiva omdömen om missbrukarvården vid Daytop. Han lovade att ordna statsbidrag när han var där. Jag vet inte om hans besök ägde rum före behandlingen i socialutskottet, men hans partikamrater avstyrkte i alla fall förslaget. Nu hänger bidraget på om det blir ett bifall till vår reservation. Kammarkontoret i Stockholm har avstyrkt framställningen men påpekade att frågan kommer i ett annat läge om statligt anordningsbidrag kan beviljas. Där står vi. Man har stora ekonomiska svårigheter på Daytop. Man kanske inte klarar krisen. Och här kommer, om allt går som det brukar, förslaget att avslås med en rösts övervikt. Jag beklagar det, och jag hoppas att någon bland moderaternas ledamöter är beredd att biträda reservationen i det här avseendet. Det skulle betyda mycket och även vara ett bifall till motionen från moderat håll. Vi har, fru talman, i vår motion velat satsa pengar på organisationerna. Vi återkommer till folkrörelsernas stora insatser och att de behöver ha ytterligare stöd. Vi har många ansökningar när det gäller alkoholfri nöjesmiljö. Fru Söder var inne på att det var värdefullt. Vi vill öka det anslaget med 2 milj.kr. Det skulle innebära att även Folkets park skulle kunna komma in i det här sammanhanget, precis som Våra gårdar, Folkets hus och bygdegårdarna. Vi vill ha ytterligare 4 milj.kr. till information och aktiviteter i folkrörelseregi. Det betyder sammanlagt 7 milj.kr. extra, för 3 miljoner skulle kunna tas från det nya anslag vi vill ha, nämligen anslaget till arbetsmarknaden för det sociala arbete som t.ex. LO och TCO utvecklar, och som vi tycker är oerhört värdefullt. Vi menar att ett anslag i det avseendet på2 kr. per medlem vore en bra norm. Vi vill också höja anslaget till enskilda organisationer som ordnar verksamhet på vårdsidan. Där finns många exempel på sådan verksamhet: Lewi Petrus” stiftelse, DKSN, ALRO och flera andra. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4. Jag vill sluta med att säga: Vi har ett starkt förtroende för folkrörelserna, och vi litar på dem. Det var nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen och arbetarrörelsen som en gång vann kampen för ett nyktrare Sverige, omkring sekelskiftet, och jag menar att om vi tar i ordentligt kan vi lyckas igen. Det är skolan och folkrörelserna, säger vi i vår motion, inte minst fackföreningsrö Nr 153 relsen, som måste få huvudansvaret för en socialt inriktad information, som syftar till ökade kunskaper om missbruk och skador och till att skapa ett ökat engagemang kring missbruksproblemen. Vi nämner utom fackföreningsrörelsen organisationer som Verdandi, ALNA-råden, handikapprörelsen, de s.k. klientorganisationerna, nykterhetsrörelsen, DKSN och dess RIA-verksamhet, Lewi Petrus” stiftelse och idrottsrörelsen. Vi tror att samhället i samarbete med dessa organisationer och med stimulans åt dessa organisationer kan ytterligare förbättra situationen, som är tillräckligt allvarlig som den nu är, även efter de förändringar som skett. Vi måste alltså gå vidare. Jag yrkar än en gång bifall till de reservationer som vi har fogat till socialutskottets betänkande i det här ärendet.

Fru talman! Jag skulle vilja göra några kommentarer till det Evert Svensson sade — utan att gå in på reservationerna direkt. Den argumentationen får riksdagsledamöterna själva sköta. Evert Svensson talade om att propositionen innehåller ett dåligt samlat åtgärdsprogram — med mycket ord och inte så mycket förslag till handling. Jag tycker att det på sitt sätt är en orättvis recension. Det är ju mycket ord därför att det är en lång redovisning till riksdagen av vad som gjorts, detta för att göra riksdagen underkunnig om det och ge ett samlat grepp över vad som har hänt under de senaste åren — inte bara på grundval av riksdagsbeslut utan också i andra fora. En sådan redovisning har riksdagen efterfrågat, och den finns med i propositionen. Det som nu föreslås är också ett led i en lång rad åtgärder som vidtagits, där vi gång på gång måste konstatera att 1977 års proposition var ett avstamp. Jag har också sett att Thure Jadestig har sagt i tidningen Accent att man måste erkänna att den propositionen var en vändpunkt i svensk alkoholpolitik. Jag tror alltså att vi kan vara eniga om att så är fallet. Därför är det viktigt att alla de samlade åtgärderna redovisas. Och den här propositionen är ett steg på vägen i det arbetet. Jag vill också gärna instämma i vad Evert Svensson sade, som jag delvis antydde i mitt tidigare anförande, nämligen att alkoholoch narkotikaproblemet också är ett viktigt hälsoproblem. Jag skulle på samma sätt som Evert Svensson vilja rekommendera rapport 82 från CAN till studium inte bara bland riksdagens ledamöter. Kanske en del kåsörer och skämttecknare borde ta sig en titt i vad som står där — inte minst avseende relationerna mellan levercirros och alkoholkonsumtion. För den som studerar den statistik som där finns neutralt redovisad framstår kanske inte längre Frankrike som landet där man klarar alkoholproblemen. Det finns så mycken cynisk lättvindighet i alkoholdebatten. Man roar sig på bekostnad av andra människors undergång. På den punkten tror jag — med hänsyn till de debatter 163 vi har fört tidigare — att Evert Svensson och jag är helt ense, men jag skall inte föregripa det tillkännagivandet. Det finns många viktiga ting samlade i den skriften. Det är också en annan sak som jag skulle vilja visa på i detta sammanhang. Visst har vi fått en glädjande förändring av ungdomarnas inställning till droger. Men samtidigt är det ett fruktansvärt problem att man över huvud taget skall behöva konstatera att det finns kvarvarande konsumenter i årskurserna 6-9 — man kan där t.o.m. tala om storkonsumenter. Det är verkligen en uppfordran till att gå vidare i kampen. Det är också väsentligt att än en gång understryka att vi måste arbeta på alla fronter. Där spelar folkrörelserna självfallet en viktig roll. När det gäller statens — regeringen och riksdagen — satsningar på samarbete med folkrörelserna vill jag säga att det är först under senare år som samarbetet funnit fastare former och de verkligt stora insatserna i ekonomiskt hänseende kommit folkrörelserna till del. Det är ju oppositionens privilegium att lägga på litet på regeringens förslag, och jag skall inte gå närmare in på de relationerna, men det faktiska förhållandet är att denna nära samverkan i olika typer av projekt med en vidare krets av folkrörelser är någonting som kommit till stånd just under de senaste åren. Detsamma gäller för utbyggnaden av behandlingshem för missbrukare. Antalet platser på behandlingshem har under de senaste åren mer än fördubblats. I propositionen om åtgärder mot narkotikamissbruk, som riksdagen fattade beslut om 1978, låg tyngdpunkten på just en utbyggnad av narkomanvården, och statsbidrag ställdes till förfogande. Först anslogs medel för 260 platser ytterligare till totalt 440 platser. Men vi kunde under de första åren konstatera att utbyggnaden inte gick så snabbt. Det fanns vid varje budgetårsskifte reservationer på anslaget. Det var inte uttryck för en ovilja hos huvudmännen — det vill jag understryka — utan för att det förelåg svårigheter av administrativt och praktiskt slag att komma i gång. Under senare år har utbyggnadstakten varit högre, och socialutskottet anger också i sitt betänkande att socialstyrelsen har gjort en prioritering av det statsbidrag som finns tillgängligt för att inrätta nya platser. Nu är det flera huvudmän som vill inrätta nya platser. De har fått besked om att pengarna nu inte räcker till. Den här situationen är faktiskt ganska ny. För ett par år sedan fanns det alltså medel till förfogande. Men hela institutionsstrukturen befinner sig nu under omvandling, och det måste vi i dag ta i beaktande. Från den 1 januari 1983 ankommer det på de berörda landstingskommunerna och kommunerna att avgöra behovet av ytterligare vårdplatser och överväga resursernas fördelning mellan olika former av vård. Om vi nu skulle anslå ytterligare medel, skulle det inte lösa problemet med de ökade kostnader som de berörda huvudmännen skulle få från den 1 januari 1983. Om antalet platser i en viss typ av vårdinstitutioner visar sig väsentligt överstiga vad som har överenskommits mellan staten och de båda kommunförbunden, innebär det en minskad ekonomisk kompensation för Nr 153 huvudmännen, om inte den totala summa på 570 miljoner som man kommit Onsdagen den överens om höjs. Jag delar därför socialutskottets mening att man i dag inte 19 maj 1982 skall rubba förutsättningarna för det avtal som har ingåtts mellan staten och huvudmännen. Det kan medföra komplikationer i institutionsplaneringen. Men vad jag samtidigt vill peka på är att av de 150 milj.kr. som skall fördelas till huvudmännen för upprustning och utveckling av institutionsvården utbetalas enligt överenskommelse mellan staten och kommunförbunden 80 milj.kr. i den ordning som parterna senast den 31 december fastställer. Vid fördelningen skall parterna pröva konsekvenserna av den genomförda institutionsplaneringen, också när det gäller behovet av vårdplatser. Det finns alltså i detta sammanhang möjlighet för huvudmännen att fördela medlen till nyinrättade enheter. Jag tycker det är viktigt att presentera detta i sin helhet för riksdagen för att det skall stå klart att det faktiskt finns ett visst utrymme för ytterligare vårdplatser.

Fru talman! Vad är det fru Söder säger här på slutet? Betyder det att det finns pengar för t.ex. Daytop? Är det kontentan av vad fru Söder säger? I så fall är det ett utomordentligt glädjande besked. I utskottsbetänkandet står det att det inte finns något utrymme. Där talas det om komplicerade förhandlingar när det gäller avtalet. I vår reservation säger vi därför att då får man lägga fram en tilläggsbudget. Men om jag tolkar fru Söder rätt säger hon alltså nu att det finns pengar. Det betyder att Daytop har socialministerns stöd på den här punkten. Det är ett dåligt åtgärdsprogram. Jag kan hålla med om att redovisningen för vad som har hänt är bra. I det avseendet har jag heller ingen anmärkning. Jag håller med Thure Jadestig och andra som säger att 1977 års proposition innebar ett avstamp. Men det var inte mycket med den när den kom. Vi hade då motioner om det s.k. 100-miljonersprogrammet som gällde tre år, och vi fick hålla på strängt taget i tre år, innan vi fick bifall till en del av vad vi krävde. Men mycket hände i och med att vi fick en öppning i socialutskottet på denna punkt. Bl.a. tillsattes SAMO. Här fick höga tjänstemän i regeringskansliet sitta tillsammans med representanter från de olika ämbetsverken och ”beta av” alla de förslag som hade lagts fram från vårt håll och från andra håll. När de sedan lade fram sina förslag var dessa förankrade i regeringen. Det var också meningen med vårt förslag till denna kommission, som vi då kallade det. Jag skulle vilja kommentera vad fru Söder sade om ungdomarna. Man kan naturligtvis också säga att det fortfarande är för många ungdomar som dricker. Kunde vi upprätthålla 20-årsgränsen, skulle det ske inte mindre än en revolution i landet - att inte få köpa alkohol när man är under 20 år, att det inte langas, att alkohol inte ens ges i gåva. Det skulle betyda oerhört mycket, mycket mer än t.ex. införandet av motbok.
Fru talman! I betänkandet står det faktiskt: ”Återstoden av upprustningsbidraget utbetalas i den ordning som parterna senast den 31 december 1982 fastställer. Därvid skall parterna även pröva konsekvenserna av den genomförda institutionsplaneringen i vad avser behovet av vårdplatser. I enlighet härmed beräknas 150 milj.kr. för detta ändamål under anslaget I 6.” Upprustningsbidraget på 80 milj.kr. står öppet för parterna att hantera på det sätt som jag tidigare angav. Staten har inte på något vis förhindrat att det används för nya vårdplatser. Det framgår mycket tydligt av propositionen och även av reciten i utskottsbetänkandet.
Fru talman! Jag har inte betänkandet framför mig, men litet längre fram i texten står det att anslaget är intecknat. Det finns inga pengar. Det är väldigt oklart på den punkten. Har fru Söder kunnat klara ut detta är det utmärkt. Det betyder att det finns pengar, och Daytop behöver inte göra ”konkurs”. Jag tackar för det svaret.
Fru talman! Jag har inte hittat det ställe som Evert Svensson senast hänvisade till. Men såvitt jag kan förstå av utskottsbetänkandet gäller det fulltecknade anslaget den gamla typen av behandlingsplatser.

Fru talman! Jag har gjort samma reflexion som Evert Svensson när det gäller Karin Söders påstående att det är ett samlat åtgärdsprogram som redovisas i proposition 143. Jag tycker att det handlar om marginella åtgärder, där de lördagsstängda systembolagsbutikerna har tilldragit sig det största intresset. Jag efterlyser alltså betydligt kraftfullare åtgärder för att komma till rätta med de problem som finns när det gäller alkohol och narkotika. För några dagar sedan kom Peter, som är min son och som är tolv år gammal, cyklande emot mig och sade: ”Titta vad jag har.” Han hade repat gräs, som han förvarade i sina jeansfickor. ”Gräs?”, frågade jag. ”Nej”, svarade han, ”det är hasch.” Vilka lekar leker våra barn? Jo, de leker de lekar som speglar den verklighet som de lever i. Där vi bor finns det mycket hasch. Peter var en ridande haschpolis på sin cykel. Ångesten grep mig förstås. Någon dag efter denna händelse fick jag en rapport från en ANT undersökning i min kommun, där det stod att hälften av eleverna i högstadieskolan där vi bor hade blivit utsatta för försök att sälja narkotika — mest hasch men också amfetamin, opium och LSD. Jag talade häromdagen med en polis, som sade att det finns hasch på varje skola i Stockholm och att det faktiskt finns 12-åringar som använder heroin. Så ser den verklighet ut som våra barn och skolbarn skall leva i — t.o.m. i skolorna. Såsom förälder är jag skrämd och rädd och känner stor maktlöshet. Med den nya socialtjänstlagen har kommunerna ansvar för arbetet mot alkoholoch narkotikamissbruk. Det behövs stora resurser för att kommunerna skall kunna utföra detta arbete, och tvärtemot vad som borde gälla sker på många håll en nedrustning av missbrukarvården. Kommunerna måste både arbeta förebyggande och delta i det direkta vårdoch rehabiliteringsarbetet. Det talas i dag — Karin Söder var inne på det —- ganska mycket om upplysning och information. Speciellt brukar det förebyggande arbetet kopplas ihop med upplysning och information. Men i varje fall när det gäller narkotikan, där så stora vinster är inblandade och så starka krafter styr verksamheten, är upplysning och information bräckliga vapen, om de inte kopplas ihop med andra åtgärder. Speciellt gäller detta om narkotikan är lättillgänglig. När det gäller skolan måste en kedja bildas av lärare och annan personal, föräldrar, fritidsgårdar med deras personal, socialarbetare, fältassistenter, kvarterspoliser, folkrörelser inte minst — som Evert Svensson varit inne på — och dem som bor i områdena. Det måste skapas en front mot vad som händer. Det handlar egentligen om alla människor. Jag tror att först när alla länkar finns med kan ett aktivt narkotikabekämpande börja. Det gäller att tidigt upptäcka för att kunna ingripa. I varje kommun borde det finnas en plan för bekämpande av missbruk, och i denna plan skall redovisas hur kommunens resurser — de få som finns — skall samordnas och samutnyttjas till ett samarbete på individnivå. Jag tror att man måste gå så långt ner. Kommunen borde också ha speciella tjänster inom socialvården som bara arbetar med ungdomar i riskzonen. Men med den urholkning som regeringen gjort av kommunernas ekonomi blir detta bara önskedrömmar. Jag kan ta ett exempel från min hemkommun, där socialbudgeten just nu håller på att ta slutlig form. Där föreslås åtgärder som direkt riktar sig mot missbrukarvården, inte i form av direkta nedskärningar men genom att vården och insatserna inte byggs ut i takt med att problemen växer. Huddinge har ynkligt få behandlingsplatser, och för 1983 skjuts fem tänkta platser på framtiden. Läkartimmarna vid alkoholpoliklinikerna dras in, och det uppsökande och förebyggande arbetet ligger still. Också narkomanvårdsbasen ligger på samma nivå som tidigare, trots att den borde byggas ut för ungdomarna. Fru talman! I utskottsbetänkandet hänvisas till SAMO, som konstaterar att eftervården, alltså efter genomgången behandling, har stora brister eller saknas helt. Jag tror att eftervården har en oerhört stor betydelse, framför allt ur en aspekt. Arbete och bostad är två huvudförutsättningar för rehabilitering. Den insikten har också genomsyrat de senaste årens debatt. Men det finns ytterligare en förutsättning som jag tror är minst lika viktig som arbete och bostad, och det är vänner och andra sociala kontakter. De missbrukare som jag känner och som inte har klarat sig har alla misslyckats därför att de inte klarat fritiden, den vita sektorn. Den måste fyllas med något meningsfullt. När arbetet är slut för dagen eller inför en helg eller — ännu värre — inför långhelger som jul och påsk, det är då hjälpen behövs. Då är alla socialkontor stängda, och den hjälp som då står till buds är tänkt för mycket akuta och svåra fall, inte till en ensam människa som behöver hjälp på sitt sätt, förebyggande för att klara kommande krissituationer. Jag besökte psykakuten i Gävle den gångna helgen. Det var mycket nyttigt och lärorikt. I samma lokaler finns också tillnyktringsavdelningen. Det vi diskuterade under nattpasset var bl.a. bristen på eftervård. Det fanns liksom ingen tanke bakom den vård som gavs på psykakuten till männen det handlade om. De fick vila, dusch, tvättning av kläder, viss läkarvård osv., men någon tanke bakom fanns inte. ”Honom ser vi nog till kvällen igen”, var en kommentar från en skötare, när en av männen gick sin väg på lördagsmorgonen ut i solen — till ensamhet och ångest och förmodligen till sprit eller narkotika. Jag har i andra debatter pläderat för att vi måste få ett annat sätt att leva och bo — ett mera socialt sätt. Med en annan inriktning på boendet än konsumism och isolering skulle bl.a. dessa människor må mycket bättre. Förutsättningarna för att klara livet skulle i varje fall öka betydligt. Fru talman! Hittills vidtagna åtgärder för att hejda narkotikaeller alkoholmissbruket har varit otillräckliga, även om man kan skönja en viss förbättring när det gäller alkoholen. Jag började med att tala om haschet på skolorna och vad det kan leda till och vikten av kommunernas förebyggande insatser för barn och ungdomar. Men det är minst lika viktigt att stora insatser görs för de missbrukare som inte kunnat sluta. Evert Svensson och Karin Söder har talat om antalet behandlingsplatser. Det finns ungefär 440 behandlingsplatser i landet, och vi vet att vi har 10 000-14 000 missbrukare av tung narkotika! Bara det visar att det är ett oerhört gap emellan antalet platser och behovet. Är det så att efterfrågan på platser genom den frivilliga vården ökar, måste man se till att man fyller detta gap, och det måste ske snabbt, så att man kan fånga upp de människor som är beredda att sluta sitt missbruk på frivillig väg, vilket är det bästa. Jag menar att samhället måste ta ett aktivt ansvar för dessa människor. Behandlingsplatser måste naturligtvis finnas för dem som frivilligt söker vård. För dem som inte söker vård måste samhället också ta ansvar för att förmå dessa människor att sluta med sitt missbruk. Ingen skall ha rätt eller möjlighet att fortsätta sitt missbruk, och ingen skall ha rätt att sälja hasch till våra barn. Samhället måste ta ett aktivt ansvar för detta. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till motion 2096, yrkande 1. Beträffande yrkande 2 vill jag säga att detta mer än väl tillgodoses i reservation 2 från socialdemokraterna, varför det räcker med att jag i den delen yrkar bifall till reservation 2.